Fru talman! Löntagarfonderna har nu funnits i snart två och ett halvt år. Ingen av de ”många positiva effekter” som socialdemokraterna påstod skulle följa har visat sig. Löntagarfonderna har inte resulterat i lugnare avtalsrörelser — tvärtom har de senaste två åren präglats av svåra motsättningar på arbetsmarknaden. Samtidigt som vi nu återigen bevittnar nya strejker och konfliktvarsel, kan vi notera att fonderna plockar företag, kommuner och landsting på miljarder för att fonderna skall kunna göra ”snabba klipp” eller köpa in sig i konkursföretag. Löntagarfonderna har inte heller främjat investeringar. Visserligen steg investeringsvolymen kraftigt under 1984, men det var resultatet av den internationella konjunkturuppgången. Under 1985 sjönk investeringsvolymen åter. Prognoserna för 1986 är dåliga. Det påstods att fonderna skulle tillföra företagen friskt kapital —i verkligheten har fondsystemet inneburit att stora och små företag tappats på friskt kapital. De farhågor kring löntagarfonderna som en bred folkopinion hyste före fondbeslutet har redan visat sig besannade. Förutom rena portföljinvesteringar i välkända storföretag, som har gynnat tidigare aktieägare, har fonderna också satsat pengar i ett flertal tveksamma projekt. Sydfonden har t.ex. inlett ett samarbete med lokala investmentbolag som gör att fonden genom ombud skaffat sig ägarinflytande i många småföretag. Andra fonder har valt att finansiera affärsmän med tveksam bakgrund och affärsmoral. Några av fonderna har redan börjat samordna sina aktieköp i syfte att skaffa sig ökat inflytande. Slutligen har fonderna i flera fall gjort mycket dåliga affärer, t.ex. satsningen på Ljusne Kätting. I dag är löntagarfonderna en av de allra största ägargrupperna på den svenska aktiemarknaden. Om några år kommer fonderna att vara fullständigt dominerande. Socialismen marscherar med fondernas hjälp framåt med små, men bestämda steg. Samtidigt som företagen hotas av den långsamt förändrade samhällsstrukturen i löntagarfondernas spår så drabbas många företag orimligt hårt av vinstdelningsskatten. Denna har fått en sådan utformning att även förlustfö 67 retag kan bli vinstbeskattade. Löntagarfonderna skapar ingenting — de bara socialiserar. På fackligt håll vill man öka takten. Man anser liksom kommunister och radikala SSU-are att ”fonderna ger för lite makt”. I en rapport till LO-kongressen i höst föreslås en ”förhandlad överskottsindelning” som ett komplement för att öka fackets inflytande över näringsli Svenska Dagbladet kommenterar detta i dag på följande sätt: ”Det blir allt tydligare att ledningen för fackföreningsrörelsen — heltidsanställda förtroendevalda och ombudsmän — inte avser att nöja sig med ett stopp för löntagarfonderna 1990. I stället vill man "komplettera" de mycket impopulära löntagarfonderna med nya. fler och än mäktigare kollektiva fackföreningsfonder. Medan mer återhållssamma krafter inom socialdemokratin erkänner att löntagarfonderna var ett misslyckande, bygger LO vidare på sitt babelstorn.” Tidningen har gjort en träffsäker iakttagelse. Aptiten växer medan man äter! Och så torde det förhålla sig. Redan när fondförslaget presenterades i LO-tidningen, skedde detta under rubriken: ”Med fonderna tar vi över successivt.” När förslaget om lagstadgat krav på svenskt medborgarskap för ledamotskap i löntagarfondstyrelse nu återkommer till kammaren vill vi reservanter hänvisa till den slutsats som de borgerliga ledamöterna i konstitutionsoch näringsutskotten redovisade förra året. Av regeringsrättens beslut i frågan om en löntagarfondstyrelses status följer att 31 § lagen med reglemente för allmänna pensionsfonden bör kompletteras med en uttrycklig bestämmelse av den innebörd att svenskt medborgarskap skall föras in bland de behörighetsvillkor som anges för ledamotskap i löntagarfondstyrelserna. Riksdagen bör nu fatta beslut härom. Liksom förra året vill reservanterna även nu understryka att det rör sig om en av konstitutionella skäl motiverad provisorisk åtgärd. Löntagarfondssystemet måste, som jag redan har framhållit. med det snaraste avskaffas. De borgerliga partierna har — i riksdagen senast vid behandlingen detta år av frågan om riktlinjer för den ekonomiska politiken — slagit fast att löntagarfonderna skall avskaffas och att avvecklingen måste vara definitiv. Kommunistmotionen ger uttryck för en rakt motsatt strävan. Löntagarfonderna skall enligt vpk inte bara bibehållas utan också på ett ännu mer utpräglat sätt än nu isk riktning. De intentioner. användas som instrument för en samhällsomdaning i sociali; tre icke-socialistiska partierna tar bestämt avstånd från des: Löntagarfonderna måste omedelbart avskaffas. På det sättet kan det svenska näringslivet återfå tilltron på att i fortsättningen kunna verka inom ett marknadsekonomiskt system. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 1 och 2 som fogats till näringsutskottets betänkande nr 33.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

Fru talman! Den ena av de två motioner som delvis utgör underlaget till 2 juni 1986 näringsutskottets betänkande 33 berör löntagarfondernas styrelser och behörighetsvillkoren i fråga orm ledamotskap. Motionärerna är tredje vice talman Bertil Fiskesjö och Bengt Kindbom. Först vill jag understryka att det är centerns uppfattning att löntagarfonderna skall avskaffas, och det med det snaraste. Men på grund av den politiska majoriteten i denna kammare torde det inte vara möjligt före 1988 års val. Så länge löntagarfonderna är kvar är det ur principiell synpunkt viktigt att reglerna för löntagarfondernas styrelser inte strider mot föreskrif terna i grundlagen. Som motionärerna och även reservanterna i reservation I framhåller är det kravet i dag inte uppfyllt. Löntagarfondernas styrelser är ju att beteckna som myndigheter. Denna vår uppfattning får stöd i bl.a. olika domstolsutslag. Av grundlagens bestämmelser framgår att det krävs att man, för att få vara ledamot av en myndighet och dess styrelse, är svensk medborgare. Men i lagen om löntagarfonderna har kravet på svenskt medborgarskap inte uppställts. Detta har herrar Fiskesjö och Kindbom påpekat i sin motion. I reservation 1 stöder vi reservanter denna uppfattning.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 När det sedan gäller reservation 2 om löntagarfondstyrelsernas kapitalplaceringar vill jag betona att fonderna inte, som vpk vill, skall användas för att omdana samhället i socialistisk riktning. Löntagarfonderna kan inte heller, som utskottets majoritet skriver, utveckla verksamheten till landets bästa. Jag ser inte löntagarfonderna som ett instrument som är till landets bästa. Däremot har löntagarfonderna blivit en lekstuga för några direktörer, som med andras pengar kan spekulera i aktier på Helsingforss fondbörs, och någonting sådant ställer vi i centerpartiet icke upp på. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Varför infördes löntagarfonderna? Det fanns olika strömningar bakom detta införande, och var och en hade sin avsikt. Det fanns naturligtvis de som hade avsikten att löntagarfonderna skulle vara en kompensation för de reallöneförluster som hade gjorts och att de skulle vara en sorts garant för att löntagarna inte kämpade alltför militant i lönetvister. Ute bland det stora flertalet löntagare var det en annan strävan som trädde i förgrunden. Det var förhoppningen att det med dessa fonder skulle skapas en form av kapitalbildning och investering som inte liknade, åtminstone inte till alla delar, den kortsiktiga, kapitalistiska spekulationssträvan, som kunde företräda andra mål och intressen som var mera i överensstämmelse med de breda folklagrens önskemål och behov. Det fanns också de — och finns väl i ännu högre grad i dag — som menade att just i de bygder och regioner där det råder en svag investeringsvilja, från 69 framför allt de stora privata kapitalens sida, skulle löntagarfonderna kunna vara det behövliga komplementet och på olika sätt kunna bidra till att motverka de regionala kriserna. Det fanns vidare ett önskemål om att löntagarfonderna över huvud taget skulle kunna vara begynnelsen till att löntagarna själva, genom representanter som de hade kunnat utse, skulle få en insikt i hur kapital investerades, efter vilka riktlinjer och efter vilken strategi. Hittills har ingenting av dessa önskemål förverkligats. Det är uppenbart — det måste tyvärr sägas — att regeringspartiet har ridit på en strömning och på önskemål ute bland löntagarna och utnyttjat dem men sedan inte brytt sig särskilt mycket om att utforma någon strategi för löntagarfonderna i överensstämmelse med detta. Jag tror att man måste varna socialdemokraterna för att fortsätta med detta, därför att följden kan bli en allmän besvikelse ute bland löntagarna över att löntagarfonderna inte alls blev något av det som de hade väntat sig. Det kan leda till en förtroendeförlust, som kan ge nog så farliga opinionsutslag. Löntagarfonderna har hittills i sin verksamhet inte skilt sig från vilka andra placeringsinstitut som helst. Det lustiga är, att när man hör de borgerliga kritikerna av löntagarfonderna och deras beskrivning av fondernas verksamhet — de har gjort vissa bättre placeringar och andra, sämre placeringar, och de har spekulerat i värdepapper och haft en del annat för sig — är det precis som att höra en beskrivning av hur privata placeringsinstitut beter sig, som beter sig på exakt samma vis. Vpk:s kritik gäller naturligtvis att löntagarfonderna har blivit en sorts imitation av privat kapitalplacerarverksamhet och därmed inte har den inriktning som de nog enligt det stora flertalet löntagare borde ha. Det finns, som jag ser det, tre viktiga skäl till att löntagarfonderna borde ha en annorlunda strategi än andra typer av kapitalplacering. För det första är det den regionalpolitiska aspekten. Det sker nu en mycket stark transnationalisering av de stora kapitalen i svenskt näringsliv, och det har de effekterna att de stora jättekoncernerna i landet, som är dominerande och kommer att vara i ännu högre grad dominerande, inte är särskilt intresserade av att investera i skogslänen. Man kan se på uppställningar och kartor över var de är verksamma att deras intresse har varit mycket svalt för den delen av landet. Detta kommer naturligtvis att skärpas ju mer dessa jättelika företagsimperier inriktar sig på utlandsmarknaden och på att bygga positioner utomlands. Det måste till en motkraft om detta inte skall leda till en fortsatt regional utarmning och ökade regionala klyftor. Fonderna borde enligt vpk:s mening vara en sådan motkraft. De borde ha som en inbyggd strategi att verka för en starkare regional balans, naturligtvis med iakttagande av att det skall vara seriösa objekt som de satsar på — som det självfallet alltid skall vara. Nu visar det sig emellertid att deras placeringspolitik är mycket traditionell. Den visar inte några avvikande mönster gentemot annan kapitalplacering. Den slutsats man måste dra av det är att fonderna i själva verket medverkar till att befästa en regional struktur som inte är önskvärd om man vill arbeta för att regionerna skall blomstra i lika mån och det inte skall uppstå särskilda krisregioner. Transnationaliseringen av det stora kapitalet har en annan aspekt. Den är Prot. 1985/86:158 ett hot mot landets ekonomiska och politiska självständighet, ett hot mot den 2 juni 1986 nationella självständigheten i vissa avseenden. Dels leder det till att hela grenar av tillverkning flyttas ut ur landet, dels leder det naturligtvis till att tillväxten inte blir sådan som den annars skulle ha blivit, sett på sikt. Därför behövs det också där en motverkande kraft som ser till att inte näringslivet utarmas i den meningen att det uppstår stora luckor i produktionsschemat och att man får en överdriven specialisering framdriven av det stora transnationellt orienterade kapitalet. Ett tredje skäl för att det behöver föras en investeringspolitik som är självständig från de stora dominerande kapitalgrupperna är att vi står inför en teknologisk omvälvning som delvis redan har påbörjats. Hur denna teknologi utformas kommer att spela en mycket stor roll för arbetarklassens och löntagarnas sociala ställning, deras maktställning och deras möjlighet att göra sig gällande inom ekonomi och samhälle. Den kan utformas på sådant sätt att man får ökade skillnader mellan olika kategorier löntagare, att man får en splittrad lönebild, man får mindre jämlikhet. Den kan också utformas så att man får en mer uppifrån styrd auktoritär arbetsorganisation. Det är uppenbart så att exempelvis elektroniken i sin övergripande tendens driver oss därhän, vilket i sin tur har att göra med att speciellt mikroelektroniken har en militär bakgrund. Den har uppstått på basis av militära behov och det präglar också dess civila tillämpning. Vill man ha en mänskligare typ av arbetsorganisation, bredda vägen för större demokrati, för större jämlikhet, för uppskolning och uppkvalificering av fler och fler arbetargrupper, skall man arbeta för en annan typ av tillämpning av teknologin. Men det är naturligtvis inte de stora kapitalen intresserade av, utan även det är något som måste ske pådrivet av mer samhälleligt orienterade intressen som har sina rötter i löntagarbasen i samhället. Detta är naturligtvis också en demokratisk fråga. Om man har demokratiskt förankrade löntagarstyrelser eller representantskap som väljs i allmänna val eller av löntagarkollektivet är det uppenbart att man får helt andra typer av beslut. Man har då möjlighet att driva en mer självständig politik. Det är alltså orsaken till att vi från vpk genom våra motioner och våra krav har velat initiera en fortsatt diskussion. Vi tycker att det är en mycket torftig motivering som socialdemokraterna i utskottet har kostat på sig. De hänvisar helt enkelt till det beslut som togs 1983 rörande löntagarfonderna och säger att det inte finns någon anledning att ändra i det. Det är bara det att man inte då tog ställning på något vettigt sätt till den problematik som alltmer har utvecklat sig: riskerna med de stora transnationella företagens position, den hotande regionala obalansen, den bristande demokratin i näringslivet. Just i det beslutet fastlade man löntagarfondernas nuvarande karaktär som någon sorts strategiskpolitiskt neutrala penningplacerare, som egentligen inte i sin placeringspolitik skulle skilja sig från de privata. Detta kan inte gärna stämma med det stora löntagarkollektivets intressen. Lyssnar man på diskussioner, inte minst i norra delen av Sverige, där de regionala problemen är stora, finner man också att förväntningarna är helt annorlunda på vad löntagarfonderna på sikt skall användas till. Jag tycker att det vore beklagligt om man inte inom arbetarrörelsen i bred mening kunde kosta på sig att ha en 7 Prot. 1985/86:158 konstruktiv diskussion om detta i stället för att bara hänvisa till ett beslut där man kryper bakom en strävan att utåt försöka göra löntagarfonderna så harmlösa och oskyldiga som möjligt ur det kapitalistiska samhällets synpunkt. Detta är nämligen en strävan som inte på något sätt försonar de borgerliga partierna här i kammaren med löntagarfonderna. De kommer under alla förhållanden att kämpa för dessas avskaffande. De kommer också att fortsätta med sin sedvanliga greuelpropaganda mot fonderna, även om den opinionsmässiga basen för denna skräckpropaganda sedan länge har försvunnit. De borgerliga partierna har ju ingen egentlig bas för den propaganda som de bedriver här, för människorna utanför riksdagen tror inte på den. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk-reservationerna vid detta betänkande.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 33 behandlas regeringens skrivelse angående fjärde AP-fondens årsredovisning för 1985 samt några motioner som rör löntagarfonderna. Efter att ha tagit del av regeringens skrivelse kan utskottet konstatera att fondens resultat under 1985 har varit mycket gott. Fjärde AP-fonden redovisade ett realt resultat på nära 2 miljarder kronor. Detta är att jämföra med 563 milj.kr., som var det reala resultatet för 1984. Utskottet konstaterar att fonden spelar en aktiv roll för näringslivet, framför allt för verkstadsindustrin och den kemiska industrin. Motionerna har föranlett fyra reservationer. Reservation 1 bygger på två motioner där det krävs att riksdagen hos regeringen skall begära förslag om ändring av reglerna för ledamotskap i löntagarfondstyrelserna. Ändringen skall enligt de borgerliga motionerna leda till att ledamöterna måste ha svenskt medborgarskap. Jag vill erinra om att exakt samma krav ställdes förra året och att detta då avslogs. Majoriteten i utskottet har inte funnit att något nytt i ärendet har framkommit sedan förra året. Även konstitutionsutskottet har, i sitt yttrande till näringsutskottet, meddelat att man inte har funnit anledning att tillstyrka motionerna. Med hänvisning till förra årets behandling i de båda utskotten samt till riksdagens beslut yrkar jag avslag på reservation 1. I reservationerna 2 och 3 tas fondstyrelsernas placeringar upp. Vpk harien motion föreslagit en förändring av inriktningen av fondernas placering. Även härvidlag vill jag erinra om frågans tidigare behandling, nämligen den ingående genomgång som gjordes hösten 1983 i samband med fondernas tillkomst, samt den debatt som fördes i anslutning till näringsutskottets betänkande 30, som för drygt en vecka sedan behandlades här i kammaren i samband med regionalpolitiken. Utskottets uppfattning är att det vore fel att redan nu förändra inriktningen av fondernas placeringar. Skälet härtill är den i detta sammanhang mycket korta tid som fonderna verkat. Utskottet anser att det liksom hittills får ankomma på styrelserna att utveckla verksamheten. I reservation 4 tar vpk upp ett förslag om ledningsorgan för löntagarfon — Prot. 1985/86:158 derna. Majoriteten anser detta vara en onödig instans, eftersom fonderna 2juni 1986 fullt ut arbetar under godtagbar insyn i sin verksamhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets förslag i utskottets betänkande 33 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Birgitta Johanssons inlägg gav inget som helst nytt om hur man i den socialdemokratiska riksdagsgruppen ser på den här frågan. Det är en oerhörd politisk torftighet som socialdemokraterna här manifesterar. Man kan inte ens förmå sig till att deltaga i en diskussion om huruvida det är rätt och bra att fonderna samlar in pengar i regionerna i norra Sverige och investerar dessa medel enligt ett traditionellt mönster, som i praktiken måste innebära en nettoförlust av kapital för dessa regioner. Nog måste väl detta vara ett problem. Nog måste det väl också vara ett problem för en arbetarrörelse att dessa fonder har ett så traditionellt investeringsmönster, innefattande t.ex. köp av Volvoaktier. Man kan fråga sig om det i första hand är arbetarrörelsens intresse att det skall produceras mera bilar. Är det vad vi behöver i försurningens och avgasproblematikens tid? Borde inte den här typen av medel snarare användas för att förnya svensk industri genom satsning på branscher som sysslar med utvecklandet av kollektivtrafiken? Är det inte en angelägnare social uppgift? Det finns ju möjligheter att uppnå god avkastning även i sådana branscher. Eller är det meningen att fonderna skall ägna sig åt passiv värdepappersplacering utan att ta hänsyn till huruvida den i sista hand tjänar någon vettig verksamhet eller ej? Nog måste väl detta vara väsentliga problem för en arbetarrörelse som har något slags ideologi i botten — hur djupt den sedan än må ligga?

Det faktum att man inte ens vill föra en diskussion om detta vittnar om en politisk utarmning som jag tror är ganska farlig.
Herr talman! Jag undrar verkligen vad som var anledningen till att Birgitta Johansson gick förbi den kritik som de tidigare debattinläggen innehöll. Varför ligger socialdemokraterna så lågt? Har man inte mycket att komma med som försvar för fonderna? Man utlovade i valrörelsen innan fonderna infördes att de skulle medföra mycket positivt. Jag skall anföra tre exempel. Man lovade för det första att det skulle bli mer återhållsamma lönekrav: vi skulle gå in i tider av lugnare avtalsrörelser. Har det löftet infriats, Birgitta Johansson? Man lovade för det andra att de enskilda arbetstagarna skulle få ökat 3 inflytande. På vad sätt har det löftet infriats? Man lovade för det tredje att löntagarfonderna skulle bli ett bidrag till en regional utjämning. På vad sätt har det infriats? Om man bortser från det samordnade köpet i Fagerhults i Skaraborgs län — den valkrets vi båda tillhör — kan man konstatera att några pengar inte kommit tillbaka till vårt län annat än i form av de arvoden som utbetalats till de två ledamöter som sitter i västra löntagarfondens styrelse.
Herr talman! Jag avstår från att kommentera de påhopp Sten Svensson gjorde på ett visst företag som finns i vår gemensamma valkrets. Det här ärendet handlar om den redogörelse från fjärde AP-fonden som riksdagen har att ta ställning till. Att det också har väckts några motioner — som behandlas i samma betänkande — om att avskaffa löntagarfonderna är för oss ingenting nytt.
Herr talman! Jag konstaterar att socialdemokraterna inte längre har mycket att komma med som försvar för fonderna. Det gör kravet att med omedelbar verkan avveckla fonderna än mer angeläget.
Herr talman! Från en medveten och litet mer militant arbetarrörelses ståndpunkt är slutsatsen den rakt motsatta: Vi skall inte avveckla fonderna — vi skall utveckla dem, så att de blir en självständigare kraft och kan tjäna en utveckling mot större nationell ekonomisk självständighet här i landet; det behövs.
Herr talman! Jag kan återigen bara konstatera att löntagarfonderna och deras placeringar har varit en sak för styrelsen för resp. fond att diskutera. I redovisningen av löntagarfondernas verksamhet, som är helt offentlig, har vi kunnat ta del av vilka effekter det har givit på sysselsättningen.
Herr talman! Jag konstaterar att det var socialdemokraterna som i valrörelsen innan fonderna infördes gav de löften jag nämnde om vad fonderna skulle åstadkomma.

Herr talman! Riksdagen skall i dag behandla slutresultatet av den första parlamentariska utredningen om AMS som har arbetat efter kriget. Utredningen tillsattes efter att det vid flera tillfällen i riksdagen hade uttalats önskemål om en utredning. Den tillsattes och började sitt arbete 1982. Efter valet 1982, med en ny, socialistisk majoritet här i kammaren, gjordes det utomordentligt omfattande ingrepp i utredningens ursprungligen formulerade direktiv. Bl.a. avlövades utredningen alla möjligheter att studera AMS i stort. Den fick inte titta på effektiviteten när det t.ex. gällde de arbetsmarknadspolitiska medlen. Utredningen fick inte titta på de besparingsalternativ som de ursprungliga direktiven innehöll. Vi kan konstatera att den nya regeringen på punkt efter punkt förhindrade den första parlamentariska AMS-kommittén att göra ett gediget arbete. Herr talman! Det brukar ibland sägas att det finns verkliga problem och uppfattade problem. Tyvärr tenderar vi inom politiken att alltför ofta syssla med ”uppfattade problem”. Detta gäller inte minst frågor som rör arbetsmarknadsverket. Men det finns också verkliga sanningar och sådant som påstås vara sanningar, och detta gäller om inte annat arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknadsverket i stort. Som jag tidigare sade är det slutresultat som kammaren har att behandla utomordentligt magert. Arbetsmarknadsutskottets betänkande innehåller litet om det ena och litet om det andra. Men det beror inte på bristande ambition hos representanter för den förutvarande majoritet som en gång gav kommittén dess direktiv. Det beror i stället på att den nuvarande majoriteten inte är intresserad av att få ett slutresultat som redovisar AMS organisation, dess effektivitet och de arbetsmarknadspolitiska medlens effektivitet såsom det faktiskt förhåller sig. Herr talman! Det var emellertid inte bara de förändrade direktiven som gjorde det besvärligt för AMS-kommittén att arbeta. Mycket snart efter det att kommittén hade erhållit de nya direktiven sattes det nämligen under hand, vid sidan om eller bakom ryggen på utredningen — eller hur man nu vill uttrycka sig — på initiativ av arbetsmarknadsdepartement och regering i gång ett mycket omfattande utredningsarbete inom arbetsmarknadsverket. Till slut blev situationen rätt besvärlig för kommitténs ledamöter, kanske särskilt för dess socialdemokratiska ledamöter. Ingenting kunde göras utan att klartecken hade inhämtats från AMS centralt. Ingenting kunde göras som gick in på de områden där departement och den nya ledningen för AMS arbetade. Vi i kommittén hade inte något lätt arbete, eftersom vi inte alltid var informerade om vad man höll på med. Man ville nämligen inte informera oss — eller man kanske inte alla gånger hade mage att göra det, eftersom det skulle innebära att man helt öppet inför kommittén redovisade att man hade desavouerat den parlamentariska kommittén och satt dess arbete åt sidan. Herr talman! Utredningen var störande och irriterande för den socialdemokratiska regeringen. Därför kördes den över gång på gång. Därför blev också slutresultatet en utomordentligt tunn proposition, där det inte på något sätt har gjorts försök att hantera de verkliga problemen. Vad beror nu detta Prot. 1985/86:158 på? Det vore intressant att stanna upp vid denna fråga ett tag. En förklaring är naturligtvis den som samhällsvetaren Rothstein ger i en doktorsavhandling, nämligen att arbetsmarknadsverket är det enda verk som till fullo är uppbyggt efter kaderprincipen. Vad är då kaderprincipen för någonting? Jo, den innebär en organisation som rekryteras utifrån kriterier som huvudmannen -— i det här fallet den socialdemokratiska regeringen och det socialdemokratiska partiet — bedömer vara effektiva för att det egna partiets politik skall få största möjliga genomslag i praktiken. I klartext, herr talman, betyder detta, om man nu tror på vad Rothstein kommer fram till, att arbetsmarknadsverkets personal har rekryterats utifrån sådana principer, vilket då skulle innebära att verket är fyllt med människor med samma värderingar som det socialdemokratiska partiet har. Det behöver i och för sig inte vara något fel i detta — absolut inte. Det är fråga om högst förträffliga människor. Jag har träffat många av dem under årens lopp då jag sysslat med arbetsmarknadspolitik. Men generellt blir det fel, därför att de som jobbar inom denna organisation inte erbjuds samma möjligheter som andra att de facto utveckla sina speciella utförsgåvor, att de facto göra bästa möjliga insats utifrån sina individuella förutsättningar och att de facto förutsättningslöst påverka verksamheten. En annan princip, herr talman, som är betecknande för en kaderorganisation, är att den är utomordentligt centralstyrd. Det har AMS alltid varit. Också det har bidragit till att ge arbetsmarknadsverket den profil som verket har i dag. Det förklarar även varför det är så svårt att få se på AMS och varför den nya socialdemokratiska regeringen konsekvent, snabbt och effektivt tog ifrån den parlamentariska kommittén dess möjligheter att arbeta. Detta är en öm tå. AMS är i sin nuvarande organisation någonting som måste bevaras, därför att AMS annars inte kommer att kunna bedriva socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik med det hundraprocentiga genomslag som socialdemokraterna önskar. Ingen annan än en borgerlig majoritet kan förändra AMS i grunden. Det sker, och har skett under ett antal år, ett s.k. förändringsarbete — vilket jag berörde alldeles nyss — som sattes i gång vid sidan av och bakom ryggen på kommittén. Det är utomordentligt bra att någonting till slut händer. Det finns mycket att göra. Det hade varit bra om AMS-kommittén hade fått en chans att verkligen hantera problemen och t.ex. gjort en attitydundersökning bland verkets kunder, nämligen arbetssökande och arbetsgivare, om hur de ser på verkets verksamhet. Hade så skett, hade kommittén, arbetsmarknadsdepartementets tjänstemän och ansvarig minister fått en helt annan grund att skriva från. Då hade kommittén fått en chans att hantera de verkliga problemen, inte bara de uppfattade. Då hade vi i dag haft ett bättre beslutsunderlag, vilket hade varit till fördel för de människor ute på marknaden som är beroende av vad arbetsmarknadsverket utför och även för våra möjligheter att bedriva en effektiv arbetsmarknadspolitik. Det hade framför allt varit bra för alla de tusentals människor som arbetar inom verket och som på det sättet hade erbjudits andra och bättre förutsättningar att göra ett ännu bättre jobb. Hur kan jag påstå detta, herr talman? Jo, nu har vi fått om inte en fullständig så i alla fall en del av en sådan attitydundersökning som ledamöter av AMS-kommittén ville göra men inte fick göra. Det är en SIFO undersökning om arbetsförmedlingens effektivitet, utförd på uppdrag av Svenska arbetsgivareföreningen. Det är en undersökning som det inte går att skoja bort eller vifta bort. Man kan inte påstå att den är ovetenskaplig, eller vad man nu kan tänka sig att säga för att slippa att ta ställning till dess innehåll. Undersökningen är omfattande och genomförd med en metod som ger den hög trovärdighet. Fakta i denna undersökning tecknar en annan bild än den som en aldrig så ambitiös AMS-ledning faktiskt försökt prägla i den svenska opinionen under de senaste åren. Undersökningen visar att arbetsförmedlingen, som är den väsentligaste delen av arbetsmarknadspolitiken, faktiskt bara har kontakt med en utomordentligt begränsad del av arbetsmarknaden, ungefär 20 9£ av den del av arbetsmarknaden som faktiskt rör sig årligen. Detta är en skrämmande låg siffra, men det är värre än så. Den del av arbetsmarknaden där arbetsmarknadsverket och arbetsförmedlingen har en god kontakt gäller förmedling av s.k. okvalificerade arbetstillfällen. Vad innebär detta, herr talman? Det innebär att det verk som fått monopol på att förmedla arbete och dit 100 2& av alla lediga arbeten skall anmälas. det verket klarar med nuvarande organisation och dess låsningar inte av att serva mer än 20 2 av arbetsmarknaden. Som alla förstår är detta ett alldeles orimligt förhåHande. Det borde stämma socialdemokraterna i kammaren till eftertanke när de mot den bakgrunden tar del av de förslag till förändringar inom arbetsmarknadsverket som regeringen i sin proposition förelagt riksdagen. Herr talman! Eftersom vi har dåligt med tid tänker jag inte orda mer om detta: Jag har tagit upp den sak jag anser vara den absolut viktigaste i detta betänkande och den absolut viktigaste för arbetsmarknadsverkets framtid. Som jag sade inledningsvis, herr talman: Det finns verkliga och uppfattade problem. Jag tror det vore bra om kammarens socialdemokrater, också med en hälsning till departementet, när det gäller arbetsmarknadsverkets organisation, effektivitet och framför allt framtid ägnade sig litet mer åt de verkliga problemen och slutade att ägna sig åt de uppfattade. Jag yrkar bifall till de reservationer i arbetsmarknadsutskottets betänkande 14 som är underskrivna av oss moderater.
Inför de närvarande kammarledamöterna vill jag nu redovisa att anslag om kvällssammanträde kl. 19.30 har uppsatts.

Herr talman! I reservation 3 begär centerpartiet och folkpartiet en översyn av arbetsförmedlingslagen syftande till att det skall vara möjligt att bedriva olika former av arbetsförmedling som alternativ och komplement till den offentliga arbetsförmedlingen. Jag yrkar bifall till reservation 3. Centerpartiet anser principellt att korporativt sammansatta styrelser inte skall förekomma. Arbetsmarknadsverket bedriver en omfattande verksamhet som kostar samhället mångmiljardbelopp. Då är det också rimligt att styrelserna får en bred parlamentarisk sammansättning som ger partierna insyn och möjlighet att påverka besluten. Tillvaratagandet av partiernas kunskap samt information till parterna kan i stället på ett fullgott sätt klaras i beredningsorgan. I det korta perspektivet föreslår centerpartiet att paritet skall råda mellan partierna i styrelserna. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 14 och 15. I reservation 8 yrkar centerpartiet på att arbetsförmedlingsmonopolet på kulturområdet omedelbart skall avskaffas. Jag yrkar bifall till reservation 8. I reservation 11 yrkar centerpartiet på att lagen om allmän platsanmälan skall ändras så att arbeten som omfattar mindre än en månad ej behöver anmälas till arbetsförmedlingen. En sådan ändring minskar byråkrati och krångel. Jag yrkar bifall till reservation 11. I reservation 12 framhåller centerpartiet fördelarna av att kommunerna får ett enhetligt ansvar för ungdomarnas utbildning och yrkespraktik upp till 20 år. Jag yrkar bifall till reservation 12. Jag yrkar också bifall till reservation 17, som tidigare talare redan har berört i sina anföranden. Herr talman! Slutligen föreslår centerpartiet i reservation 18 fortsatt minskning av personal vid AMS kansli och vid länsarbetsnämnderna. Frigjorda resurser bör tillföras den direkta arbetsförmedlingen. Jag yrkar bifall till reservation 18.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 14 finns en reservation från vpk:s sida, och det är den jag kommer att beröra. I dag står det arbetgivaren fritt att avgöra vem som skall anställas. Varken fackförening eller arbetsförmedlare har något som helst inflytande över vem som skall anställas. Det är nu hög tid att man ändrar på detta förfarande. De som i dag drabbas av att arbetsförmedlingen och facket inte har något inflytande när det gäller att påverka företagens anställningar är ungdomen, Prot. 1985/86:158 kvinnorna, de handikappade och de äldre. Det är de mest utsatta i samhället som drabbas. Man kan säga att dessa grupper på så vis drabbas dubbelt. Släpper man efter på arbetsförmedlingens roll kommer utsorteringen av människor att öka. Som det ser ut nu har vi i arbetslivet en uppdelning i A-, B och C-lag. Det gör att redan svaga grupper står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. En obligatorisk arbetsförmedling skulle göra det lättare för ungdomar, kvinnor och handikappade att komma in på flera yrkesområden. Särskilt i tider av stor arbetslöshet har en sådan reform betydelse. Om alla ledigförklarade arbeten obligatoriskt förmedlas av arbetsförmedlingen kommer jämlikhetsoch solidaritetsaspekterna att kunna stärkas och utslagning och hänsynslös utsortering av människor från arbetslivet att motverkas. Utskottets talesman måste hålla med om att det inte går att önska bort den orättvisa som drabbar dessa grupper. Det hjälper inte att bara förstärka arbetsförmedlingarna, utan de måste få de styrmedel som vi från vpk:s sida föreslår. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 6.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1985/86:14 behandlas proposition nr 138 om arbetsmarknadsverkets ansvarsområde, fem motioner som har väckts med anledning av propositionen och ytterligare ett antal motioner från allmänna motionstiden i år. I ärendet har yttranden avgivits av kulturoch utbildningsutskotten. Proposition nr 138 bygger på förslag av AMS om ny organisation för arbetsförmedlingen och i övrigt på den s.k. AMS-kommitténs slutbetänkande. Kommittén har arbetat under drygt tre års tid. Slutbetänkandet har varit föremål för ett omfattande remissarbete, och det är bara att beklaga att ärendet behandlas av riksdagen under en period av svår tidsnöd. Arbetsförmedlingen har under de senaste åren genomgått en omfattande utveckling, som beskrivs utförligt i proposition nr 138. Arbetsmarknadsutskottet, och förhoppningsvis hela riksdagen, har haft möjlighet att ta del av resultaten av personalens och ledningens förändringsarbete, som inte har låtit vänta på sig. Till skillnad från vad som är fallet i många andra länder är vår arbetsförmedling inte som en närmast passiv sluss genom vilken platser och sökande passerar och i bästa fall förenas. Vår arbetsförmedling är det viktigaste självständiga instrumentet bland alla de åtgärder som ryms inom samlingsbegreppet arbetsmarknadspolitik. I detta betänkande tar riksdagen ställning till en ny organisation för arbetsförmedlingen, som innebär att den nuvarande distriktsorganisationen slopas. I stället införs i huvudsak kommunanknutna arbetsförmedlingsnämnder, som var och en i princip har ansvar för arbetsförmedlingen i sin kommun. Andra ledet i organisationsförändringen gäller själva beslutsordningen. De nuvarande distriktsarbetsnämnderna — liksom arbetsförmedlarna —- fattar beslut på det lokala planet med länsarbetsnämnderna som överordnad instans. Den nuvarande ordningen har varit problematisk, eftersom distriktsarbetsnämnderna inte har fogat över egna resurser. De har inte heller haft rätt att besluta i principiellt viktiga ärenden. Den nya ordningen innebär att de nya arbetsförmedlingsnämnderna skall inrättas som delegationer inom länsarbetsnämnderna. De beslut de fattar blir därmed länsarbetsnämndernas beslut. Förändringen bör enligt propositionen och utskottets förslag träda i kraft den 1 januari 1987. Arbetsförmedlingsnämnderna får en sammansättning som kan variera från område till område, som skall avgöras efter samråd med de berörda parterna och som skall ses som ett led i strävan att aktivera det lokala engagemanget i arbetsmarknadsfrågorna. Till avsnittet om arbetsförmedlingsnämnderna och deras sammansättning föreligger två reservationer, från moderaterna resp. centerpartiets representanter i utskottet. Jag yrkar avslag på dessa reservationer och hänvisar till utskottets utförliga motiveringar i betänkandet. Vidgade möjligheter till arbetsförmedling i alternativa former har framförts under flera år i motioner av de borgerliga partierna. Senast i höstas avslogs sex motioner där man förespråkade ett mer generellt tillåtande av avgiftsbelagd arbetsförmedling vid sidan av den kostnadsfria offentliga förmedlingen. Utskottet avstyrker i nu föreliggande betänkande motionsyrkanden från de borgerliga partierna med krav på översyn av arbetsförmedlingslagen. Jag yrkar avslag på reservationerna 3 och 4. Reservation 5 från moderaterna i utskottet innebär också en upprepning av tidigare yrkanden och avvisas av mig med utskottets motivering. Även reservation 6 från vpk med krav på obligatorisk platsförmedling är en gammal bekant. Utskottet avvisar motionsyrkandena och reservationen med motiveringen att det naturligtvis inte skall vara arbetsgivaren ensam som bestämmer vem som skall anställas. Men utskottet kan inte acceptera ensidig tvångsförmedling heller. De problem som har aktualiserats ytterligare en gång av vpk bör angripas genom ett ökat inflytande över företagens personalpolitik inom de ramar som medbestämmandelagen ger. Jag yrkar avslag på reservation 6. Regeringens förslag till omorganisation av den offentliga kulturarbetsförmedlingen har resulterat i ett antal motioner och fyra reservationer, nr 7, 8,9 och 10, som jag yrkar avslag på med utskottets motiveringar. Kulturutskottets majoritet har gjort samma bedömning av propositionens förslag och motionerna som vi i arbetsmarknadsutskottet. Förmedlingen av korta och tillfälliga arbeten har också berörts i propositionen och har föranlett ett yrkande från centerpartiet samt reservation nr 11 med innebörden att lagen om allmän platsanmälan bör omfatta endast arbeten med minst 30 dagars varaktighet. Utskottsmajoriteten avvisar detta yrkande och anser att det inte kan riktas invändningar mot arbetsmarknadsministerns uttalanden till förmån för intensifierade insatser från den offentliga förmedlingens sida i fråga om korttidsanställningarna. Vidgade insatser på detta förmedlingsområde kan vara till stor hjälp bl.a. för ungdomar i deras strävan att bli etablerade på arbetsmarknaden. Jag yrkar avslag på reservation 11. Ackvisition av platser för praktik och arbetslivskontakter berörs också i den nu aktuella propositionen och i betänkandet, med yttrande från utbildningsutskottet, som har varit vägledande för oss i arbetsmarknadsutskottet när vi har behandlat denna fråga. Yrkandena i de motioner som har väckts med anledning av propositionen har fått en ordentlig belysning av de handläggande utskotten. Jag yrkar, med utskottets motiveringar, därmed avslag på reservation 12. Propositionens förslag till sammansättning av AMS styrelse har föranlett ett antal motioner med skiftande yrkanden. Detta har resulterat i ett tillkännagivande till regeringen, där utskottet ytterligare understryker att regeringen bör ha möjlighet att låta styrelsens sammansättning avspegla den trepartssamverkan som råder inom arbetsmarknadspolitiken mellan staten samt arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer. Motionsyrkanden från centerpartiet och moderaterna har dock föranlett fyra reservationer från de motionerande partierna. Jag yrkar avslag på dessa med utskottets utförliga motiveringar. Det gäller reservationerna 13, 14, 15 och 16. I reservationerna 17 och 18 ställer de borgerliga partierna redan krav på en ny utredning om arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken. Centerpartiet framför i den sistnämnda reservationen dessutom krav på fortsatt decentralisering av arbetsmarknadsverket. Som utskottets majoritet har anfört i sitt utlåtande över de behandlade motionerna pågår det en intensiv och successiv förnyelse av det arbetsmarknadspolitiska åtgärdssystemet och av arbetsmarknadsverkets yttre och inre organisation. Detta är en naturlig följd av att det hela tiden gäller att möta nya eller förändrade krav efter skiftningarna på arbetsmarknaden. Omorganisationen av arbetsmarknadsutbildningen och handikappkommitténs arbete är exempel på nödvändigt förnyelsearbete när det gäller att möta den nya tidens krav med nya lösningar. Omorganisationen av AMS kansli och decentraliseringen av ca 200 tjänster är en naturlig följd av strävan att göra hela verket mera kundorienterat och placera de arbetssökande och tillgängliga arbeten i centrum. Liknande omorganisation skall framgent ske av länsarbetsnämndernas kanslier, och vi kommer att erhålla erfarenheter av båda omorganisationerna. Först därefter kan ytterligare resursöverföringar från de centrala funktionerna bedömas. Jag yrkar alltså avslag på reservationerna 17 och 18 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag förstår att Lahja Exner håller sig till betänkandets bokstavliga fomuleringar. Förklaringen är naturligtvis att man från socialdemokratisk sida inte klarar av att, mot bakgrund av de nya fakta som finns och som borde ha varit tillgängliga för AMS-utredningen men som regeringen och socialdemokraterna undanhöll, föra ett resonemang om hur AMS i dag fungerar. Lahja Exner säger att organisationen inom AMS måste utvecklas, så att den kan möta den nya tidens krav med nya lösningar. Fakta är följande, Lahja Exner: AMS organisation har faktiskt ännu inte, beroende på monopolet, centralstyrningen och kaderinriktningen, hunnit ifatt historien. Det ser vi i det förhållandet att AMS i dag servar en begränsad del av arbetsmarknaden. Jag vill ställa en fråga till Lahja Exner: Hur kan Lahja Exner och övriga socialdemokrater sitta i lugn och ro här i riksdagen och faktiskt konstatera att ni fortsätter att förespråka monopolet fastän ni vet att denna monopolmyndighet bara klarar av att serva en begränsad del av arbetsmarknaden? Hur kan ni acceptera det förhållandet att fler och fler människor på grund av nuvarande regler tvingas in i arbetsförmedlingens vård, när ni vet att möjligheterna för dessa människor, särskilt för ungdomarna, kommer att minska i stället för att öka? Det gäller t.ex. ungdomslagen. Reservation 17, där vi ställer krav på en ny utredning om arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken, har aktualitet. Det kommer den att ha ända till den dag då vi har en effektiv AMS-organisation, som kan föra en effektiv arbetsmarknadspolitik. Det får vi den dag då vi har en majoritet i denna kammare som faktiskt är beredd att diskutera de verkliga problemen i stället för att blunda, som den nuvarande socialdemokratiska riksdagsgruppen gör.

Herr talman! Lahja Exner sätter sin lit till medbestämmandelagen. Men på vilket sätt har den hjälpt ungdomar, kvinnor och handikappade att få anställning? Om man tror att medbestämmandelagen har någon inverkan är man inte medveten om hur företagen anställer personal. Det sker i dag i stor utsträckning på rekommendationer. Det har trots allt satsats på arbetsförmedlingen under de senaste åren, och äldre och handikappade har prioriterats, eftersom det varit svårigheter att placera dessa kategorier på lediga arbeten.

Herr talman! Bengt Wittbom och även Charlotte Branting var missnöjda med vad jag sade om de s.k. alternativa möjligheterna att ordna arbetsförmedling. Bengt Wittbom nämnde att en skrämmande liten del av arbetskraften tar arbetsförmedlingens tjänster i anspråk. Men det står faktiskt att läsa i Prot. 1985 85 har haft besök av 725 000 personer, dvs. att dessa personer någon gång under året varit anmälda som arbetssökande. Antalet lediga jobb som har passerat genom arbetsförmedlingen har varit 660 000. Det är alltså helt uppenbart att det finns ett stort förtroende hos svenska folket för den offentliga arbetsförmedlingen. När det gäller frågan om jämställdheten och hur den avspeglas i AMS-styrelsens sammansättning vill jag gärna läsa upp avsnittet som innehåller det uttalande vi har ställt oss bakom i utskottet: ”AMS-kommittén noterade den nuvarande mansdominansen i AMS styrelse men föreslog det oaktat att det inte längre skulle finnas någon särskild representant för kvinnofrågor. Kommittén hänvisade till att verksledningskommittén enligt sina direktiv skulle medverka till att bryta den ojämna könsfördelningen i de statliga verksstyrelserna. I det avseendet uttalar verksledningskommittén i sitt betänkande kort och gott att det är kommitténs uppfattning att regeringen kraftfullare än hittills måste tillse att könsfördelningen blir jämnare i de statliga styrelserna och råden.

Vi vet ju att det gäller att bearbeta alla människor som redan i dag finns på arbetsplatserna — på byggarbetsplatserna, i fabrikerna och på kontoren. Vi måste vara tillräckligt medvetna också i våra fackliga organisationer, så att också vi reagerar när vi bör reagera och att vi tillämpar medbestämmandelagens möjligheter.
Herr talman! Mycket kort till Lahja Exner: Jag tror att vi kommer att få anledning att diskutera de här frågorna igen ganska snart i och med att regeringens förslag inte är tillfredsställande sett utifrån de problem som arbetsmarknadsverket faktiskt har. Jag tycker att Lahja Exner skall använda tiden fram till dess att fundera över vad det kan bero på att 80 90 av arbetsmarknaden i dag inte servas effektivt av arbetsförmedlingsmonopolet, att 50 Jo av arbetsgivarna aldrig hör någonting av arbetsförmedlingen och att många människor faktiskt upplever att de inte får hjälp av arbetsförmedlingen. Vad skall vi göra åt problemet att vi inom ramen för ett monopol har en arbetsförmedling som jobbar på en arbetsmarknad där man har kontakt med den okvalificerade delen men där kraven på kvalifikationer, teknisk utbildning och annat hela tiden växer och det blir nya krav på en allt större del av arbetskraften? Jag tycker som sagt att Lahja Exner skall fundera över detta fram till dess att vi nästa gång får möjlighet att diskutera det här. Jag är alldeles övertygad om att Lahja Exner då kommer fram till slutsatsen att om vi får mer marknadsanpassning, konkurrens och litet stimulans på det här området, så kan det säkert bli bättre, men att en sådan förbättring inte är möjlig att uppnå inom ramen för det nuvarande monopolet.

Herr talman! Bengt Wittbom ger inte mycket för den offentliga arbetsförmedlingen — det har väl alla närvarande kunnat konstatera både i dag och tidigare. Men det omfattande förändringsarbete som har skett under de senaste två åren inom hela arbetsmarknadsverket har börjat ge resultat, och det kommer säkert att bli ytterligare resultat åren framöver. Sedan skulle jag vilja starkt ifrågasätta huruvida startandet av privata arbetsförmedlingar, som Bengt Wittbom är ivrig förespråkare för, verkligen skulle vara till fördel för arbetssökande och om de ens skulle vara det för arbetsgivare. Det skulle nog bli så att de köpstarkaste arbetsgivarna skulle dra det längsta strået. Genom att bjuda över andra skulle de locka till sig arbetskraft, men det är inte alls säkert att det är just de utvecklingsbara företagen som får den draghjälpen.

Herr talman! Så har vi alltså hunnit till forskningsfrågorna.

Vi behandlar nu fyra olika betänkanden, och jag ber att inledningsvis få yrka bifall till samtliga reservationer som har moderata undertecknare. I betänkandet 31 tas upp frågor av övergripande karaktär. De besvärliga problemen har länge varit hur man skall få ökade resurser för forskning och hur man skall kunna framför allt stärka basorganisationen vid våra universitet och högskolor. Ett sätt är att åstadkomma en överföring från sektorsforskningen till den fasta basorganisationen vid universiteten och högskolorna. Majoriteten i utskottet vill emellertid inte göra något uttalande på denna punkt. Man hänvisar till att bara ett år återstår innan nästa forskningspolitiska proposi 89 tion skall läggas på riksdagens bord. Ändå har utskottet vid föregående riksmöte instämt i de principer som ligger bakom den reservation från moderaterna och folkpartiet där det krävs att program skall upprättas för en överföring av anslag för sektorsforskningen till basorganisationen vid våra universitet och högskolor. En annan väsentlig fråga som tas upp är forskarutbildningen. Där föreligger motioner från flera håll som vill åstadkomma förbättringar, också en socialdemokratisk motion med Stig Gustafsson som första namn. Han har för övrigt presenterat samma tankegångar i en Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet. Av de problem som tas upp kan man notera framför allt forskarrekryteringen. Denna är inte tillfredsställande i dag. Alltför få är beredda att ägna sig åt forskarutbildning. Urvalet är inte heller tillfredsställande. Många gånger är det inte de mest lämpade som går vidare i forskarutbildningen, utan, som Stig Gustafsson uttryckt det, vi riskerar att få ett B-lag som träder in på forskningsarenan. I mångt och mycket bottnar svårigheterna i den bristfälliga ämnesfördjupningen i grundutbildningen. Men det finns också andra problem. Vi behöver få en fast reglering av meritvärdet, av doktorsexamen, för att få in en nödvändig morot. Lönesättningen vid våra universitet och högskolor är usel, och vi kan sannolikt inte få några förbättringar förrän de problemen har rättats till. Majoriteten i utskottet är emellertid inte beredd att gå till mötes de krav på förändringar och förbättringar som ställs. Man hänvisar i stället till att UHÄ satt i gång en översyn och skall komma med förslag till förbättringar. Detta är inte tillräckligt. Det är nödvändigt med en bestämd viljeinriktning från utskottets sida. I en reservation begärs också ett tillkännagivande i denna riktning. Det skall också tilläggas, att för att man skall kunna åstadkomma den erforderliga forskarrekryteringen i framtiden är det naturligtvis nödvändigt att successivt omvandla de nuvarande utbildningsbidragen till doktorandtjänster. På en punkt har vi moderater blivit tillgodosedda. Det gäller våra farhågor för att den rörliga resursen skall utsmetas på alltför många huvuden. Detta är en problematik som uppenbarligen utskottsmajoriteten också har klart för sig. Man hänvisar i klartext till ett tidigare beslut att det inte får bli fråga om detta, utan att de vetenskapligt mest kvalificerade skall få tillgång till dessa resurser. I en motion av Rune Rydén och mig framhåller vi det olyckliga i att en alltför stark styrning ibland kommer till uttryck vid återbesättandet av professorstjänster. Utskottet säger sig dela denna uppfattning. Men utskottet vill ändå avstyrka motionen. Man hänvisar till att UHÄ i en skrivelse 1985 gick ut till de universitet och högskolor som har en fast forskningsorganisation med uppmaningen att undvika olika former av styrning. Detta är emellertid helt otillräckligt. Vad vi motionärer avsåg var inte att ge UHÄ någon knäpp på näsan. Vi vill däremot framhålla det otillbörliga i att regeringen vid upprepade tillfällen på detta sätt har försökt styra innehållet i de tjänster som skall återbesättas. Detta betonar vi ytterligare i en reservation. Regeringen skall ta sin hand från styrningen. Detta är universitetens och högskolornas uppgift. En alltför stark insnävning leder till att de stora linjerna lätt går förlorade. Från moderat sida har vi även denna gång upprepat att vi vill se ett särskilt — Prot. 1985/86:158 tekniskt forskningsråd och att medel skall överföras från styrelsen för teknisk — 2 juni 1986 utveckling till ett sådant råd. Detta för vi fram i en reservation. Till betänkande 32 har gemensamma borgerliga reservationer fogats i vilka vi ställer krav på en ökad satsning på totalt 10 milj.kr. på den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Det är angeläget att denna förstärkning fortsätter, eftersom det är områden som i mångt och mycket släpar efter. Herr talman! Jag vill också säga några ord om Tema barn, som man föreslår skall inrättas vid Linköpings universitet. Utskottsmajoriteten har framhållit att det är helt riktigt med det principbeslut som efterlyses från utbildningsministerns sida. Samtidigt har man framhållit att man bör ge UHÅÄ i uppdrag att undersöka om ett sådant tema kan finansieras genom att UHÄ gör omprioriteringar inom sina befintliga resurser. Därmed avser man självfallet hela det område som UHÄ har ansvar för. Jag kan inte förstå annat än att den reservation som har fogats till betänkandet från centern är onödig. Den slår in öppna dörrar. Det positiva resultatet finns redan hos utskottsmajoriteten. I betänkande 33 går utskottet enhälligt emot ett regeringsförslag. Detta gäller något betydelsefullt. Det uppmärksammas ganska mycket, och det kommer säkert att uppmärksammas än mer efter denna dag. Det enda bidrag Riksföreningen mot cancer uppburit från statens sida är 3 milj.kr. till informationsverksamhet. I budgetpropositionen föreslås att detta bidrag till Riksföreningen mot cancer skall dragas in. Så blir nu inte fallet då ett enhälligt utskott har uttalat sig för att dessa pengar också i fortsättningen bör gå till Riksföreningen mot cancer, allt i enlighet med en motion som har Elisabeth Fleetwood som första namn. I detta betänkande tas även några andra forskningsfrågor upp. I en reservation uttalar vi moderater oss beträffande skogsforskningen för att de 8 milj.kr. som man vill ge till det naturvetenskapliga forskningsrådet i första hand skall användas för att ta reda på vilka risker som är förenade med användningen av handelsgödsel och olika bekämpningsmetoder inom jordbruket. I fråga om det sista betänkandet, 34, som avser anslag till olika investeringar, kan man notera några betydelsefulla punkter. En är att utskottet vill ge regeringen till känna att de frågor som rör Kungliga bibliotekets byggnader snarast måste få en lösning. Utskottet uttalar sig också för en samlad lokalisering till Humlegården i framtiden. Den utlokalisering av olika verksamheter som hittills har ägt rum bör i stället förändras därhän att vi får en samlad lokalisering av all verksamhet. Någon uppsplittring är således inte tillrådlig. Jag vill också gärna säga några ord om en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Det gäller den motion av Marianne Karlsson som har tagit sikte på ett återuppbyggande av den s.k. mellanvallen vid Vadstena slott. Jag vågar nog påstå att om Vadstena slott legat i Helsingfors hade man inte ett enda ögonblick tolererat den stympning som nu sker. Utskottet vill nu i och för sig inte tillstyrka motionen utan utgår från att byggnadsstyrelsen och andra berörda myndigheter skall ta erforderliga initiativ. Man vill gärna hoppas på det, men hittills har dessa initiativ uteblivit, och det finns väl en risk för att 91 nästa utbyggnad kan komma att ta lika lång tid som den första, nämligen i det närmaste 100 år. Å andra sidan är vi väl åtskilliga som säger oss att vi kanske skall försöka lägga några kol under brasan, elda på och se om inte erforderliga initiativ kan komma att tas. I betänkandet finns en gemensam borgerlig reservation. Däri krävs att ytterligare 40 milj.kr. skall läggas på utrustning av lokaler inom högskolan. Utrustning och även upprustning, skulle man kunna säga. Här finns ett ackumulerat investeringsbehov. Det är alldeles uppenbart att om förhållandena skall kunna förbättras för forskningen är det nödvändigt att någonting händer på detta område. Herr talman! Forskningen är en angelägen fråga. Det är väl också ett av de mest omhuldade områdena här i landet, vilket bl.a. visas av det faktum att det är ett av de få områden som inte har utsatts för besparingsnit i olika sammanhang. Mycket händer, och det är positivt att det finns en uppslutning kring forskningsproblemen. Men, som jag inledningsvis sade, det som har skett är inte tillräckligt, och vi vill ha snabbare och bättre initiativ från regeringens sida. Jag hoppas att vi i det fortsatta arbetet under de närmaste åren skall kunna få se sådana, och inte minst i den forskningspolitiska proposition som vi väntar skall komma nästa år.

Herr talman! När socialdemokraterna och kommunisterna i utbildningsutskottet enades vid årets behandling av högskolefrågorna, utelämnades viktiga områden. Indirekt innebär visserligen uppgörelsen förbättringar för alla forskningsområden genom bättre ekonomiska villkor för forskarstuderandena. Ett större antal doktorander torde dock inte vara lösningen för alla problem inom forskningen. Vi beklagar att den angelägna satsning på humanistisk forskning som folkpartiet, moderata samlingspartiet och centerpartiet förordar i reservation nr 1 i betänkande 32 inte kunnat samla majoritet i utskottet. Priserna på böcker, särskilt utländska, har ökat snabbare än inflationen i Sverige. Därmed har de vetenskapliga biblioteken under flera år i praktiken fått sänkta anslag. Det har lett till en ohållbar situation på universitetsbiblioteken. De vetenskapliga bibliotekens problem är mycket allvarliga — särskilt för discipliner där litteraturstudier är en dominerande forskningsmetod, t.ex. humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Även anslagen till bokvård har varit otillräckliga. Vi nämner i motion Ub807 som exempel att ca 30 26 av det äldre materialet vid Lunds universitetsbibliotek nu är i så dåligt skick, att det inte kan utlånas. För forskningskvaliteten är en höjning av biblioteksanslaget viktig. Folkpartiet har i sitt budgetalternativ på högskoleområdet föreslagit ytterligare sammanlagt 5 milj.kr. för högskolans internationalisering. Vi lade hälften på det särskilda anslag för ändamålet som UHÄ disponerar. Det anslaget skulle därmed öka från 3,8 milj.kr. i år till 6,2 milj.kr. Den andra hälften hoppas vi att riksdagen i dag skall tillföra anslaget i syfte att underlätta internationell forskningssamverkan. Det finns enligt vår uppfattning anledning att på nytt försöka blåsa liv i internationaliseringsarbetet, som startade så lovande för några år sedan men = Prot. 1985/86:158 som nu i viss mån tycks ha kommit av sig. 2 juni 1986 Jag har också uppdraget att här aktualisera den viktiga frågan om avvägningen mellan sektorsforskning och den forskning som finansieras via fakultetsoch forskningsrådsanslag. Det är ett faktum som kanske förvånar somliga att av de medel som riksdagen anslår till forskningsoch utvecklingsändamål bara 30 90 går via utbildningsdepartementets huvudtitel. Resten går via andra departement och det vi brukar kalla sektorsorgan. Försvarsoch industridepartementens bidrag till forskning utgör nästan hälften av alla statliga forskningsanslag. Därutöver kanaliseras pengar till forskningsoch utvecklingsverksamhet via jordbruks-, social-, kommunikations-, utrikes-, arbetsmarknadsoch bostadsdepartementen m.fl. Det kommer alltid att vara så att forskningsmedel till en del kommer via huvudtitlar som egentligen har ett annat syfte än att främja just forskningen. Om man t.ex. på försvarsområdet satsar på forskning för utveckling av nya vapensystem eller skyddsutrustningar är det inte för att forskning på området eftersträvas. Det är en försvarspolitisk bedömning som avgör hur mycket av resurserna för försvarsändamål som bör avsättas till den forskningen. På samma sätt som det ligger en viss fara i att den företagsfinansierade forskningen blir för dominerande, är det risker förknippade med att sektorsorganens forskningsfinansiering blir för betydande. Vi måste också ge utrymme för verklig förutsättningslös grundforskning, vars praktiska nytta avgörs av forskarnas möjlighet att inmuta ny kunskap och erfarenhet. Folkpartiet har kommit till uppfattningen att en större andel av forskningsanslagen borde kanaliseras via utbildningshuvudtiteln. Många andra bedömare delar vår uppfattning. Det är en vanlig åsikt bland personer med anknytning till forskning och utveckling att det krävs mer genomtänkta och genomarbetade ansökningar för att få forskningsmedel från fakulteter och forskningsråd än från sektorsorgan och liknande anslagsgivare. Den fakultetsanknutna forskningen blir ofta också noggrannare utvärderad — inte sällan av internationell expertis. Det är mot den här bakgrunden som vi i år — liksom tidigare — vill att riksdagen hos regeringen skall beställa en plan för överföring av forskningsresurser och forskningsansvar från sektorsorgan till högskola och forskningsråd. Tyvärr tycks vi inte få majoritet för det kravet i dag. Utbildningsutskottets majoritet förutsätter att regeringen ändå kommer att presentera en sådan plan i den forskningspolitiska proposition som läggs fram 1987. Vi tycker att riksdagen borde uppmuntra till det genom att bifalla de motioner som nu aktualiserar detta. Herr talman! Jag har härmed berört de reservationer i utbildningsutskottets betänkanden 31 och 32 som folkpartiet stött. Jag yrkar bifall till dem och i övrigt till utskottets förslag i de tre betänkanden vi nu behandlar.

Herr talman! Vi diskuterar framför allt forskningsfrågor, med anledning av de tre betänkanden som nu är aktuella. Ett fjärde handlar om investerings 93 frågor i övrigt. Ur forskningspolitisk synpunkt är det här året litet grand av ett mellanår. Vi har ju ett system med stora forskningspolitiska propositioner vart tredje år. Nästa år kommer vi alltså att få anledning att fördjupa oss i forskningspolitiken betydligt mer än vad vi gör det här året. Det hindrar dock inte att det finns en hel del områden där det skulle vara angeläget att redan nu åstadkomma förbättringar på olika sätt. Forskningen är ju en verksamhet som skapar många av förutsättningarna för framtiden. Genom de villkor som vi ger forskningen i vårt land bestämmer vi till stor del huruvida Sverige skall kunna fortsätta att vara ett land i en ledande position när det gäller utveckling av olika slag. Därför kan man naturligtvis inte alla gånger vänta på de treåriga forskningspropositionerna när man upplever att det finns trängande behov av förbättringar — och det finns utan tvivel sådana behov. Även om forskningen har varit, och är, ett prioriterat område på det sättet att det inte utsätts för de schablonmässiga nedskärningar av osthyvelskaraktär som drabbar andra områden, upplever vi ändå hur prisutveckling och annat många gånger har urholkat forskningens resurser. Det behövs åtgärder, resursförstärkningar och insatser som gör att vi kan utnyttja tillgängliga resurser på ett effektivare sätt. Detta skiljer naturligtvis inte forskningen från högskoleområdet i övrigt eller från andra områden. När det gäller direkta resursförstärkningar står vi bakom ett flertal förslag i de betänkanden som vi nu behandlar. Ett viktigt område är naturligtvis den tekniska forskningen. Det behandlas inte i dag, men från de icke-socialistiska partierna har vi i ett annat betänkande föreslagit resursförstärkningar som handlar både om utbildning och om forskning. Det är emellertid mycket viktigt att man inte bara satsar resurser på sådant som kortsiktigt kanske kan upplevas som särskilt matnyttigt, t.ex. teknik och ekonomi. Det är angeläget att resurser satsas också på forskningsarbete kring humanistiska och samhällsvetenskapliga problemställningar. Vi vill skapa ett samhälle som inte bara präglas av en hög materiell levnadsstandard utan också av en god livskvalitet i vidare bemärkelse. För detta spelar humaniora och samhällskunnande en mycket väsentlig roll. Därför har vi avgett de reservationer om ökade resurser till humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteter och till humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet som finns i de nu aktuella betänkandena. En mycket stor post i budgetpropositionen är anslaget för investeringar. Vi har under utskottsbehandlingen kommit fram till att vi utöver vad regeringen föreslår vill öka resurserna med ca 40 milj.kr., och det finns en reservation om detta. Att anslaget för investeringar utökas är viktigt också för att skapa goda arbetsvillkor. Om vi vill behålla goda forskare i Sverige och att begåvade människor skall ägna sig åt forskning, måste vi också se till att forskare har goda villkor. Dit hör naturligtvis lönesättning och liknande frågor som vi inte har anledning att diskutera just nu, men dit hör också vilken typ av utrustning, laboratoriemiljö, osv. som vi kan erbjuda forskare vid våra universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner. Därför är en resursförstärkning på detta område viktig. Frågan om arbetsvillkoren för dem som sysslar med forskning på olika nivåer behandlas också i en annan reservation, i vilken vi framför allt tar sikte Prot. 1985/86:158 på forskarutbildningen. De som i dag genomgår forskarutbildning gör det i 2 juni 1986 allmänhet med utomordentligt knappa ekonomiska resurser. Aven om det har fattats principbeslut om att studiefinansieringen för doktorander i väsentlig grad skall ske genom doktorandtjänster, har vi fortfarande mycket få doktorandtjänster. De flesta som genomgår forskarutbildning får alltså utbildningsbidrag, som knappast tryggar någon rimlig försörjning. Det innebär att doktoranderna måste förvärvsarbeta eller ta mycket stora lån för att dryga ut sin inkomst. Detta i sin tur leder ofta till utdragna doktorandstudier och till avbrott i studierna, vilket naturligtvis är ett slöseri både med ekonomiska och med mänskliga resurser. Utskottet har enats om att tillskjuta ytterligare resurser för finansieringen av forskarutbildning, och det är naturligtvis ett väsentligt steg. Vi har reservationsledes också framhållit vikten av att fortsätta att bygga upp resurserna på det här området och att se till att doktorandtjänster skall kunna bli den normala formen för studiefinansiering i framtiden. Det är också viktigt att de som tar på sig arbetet med att ta en doktorsexamen får praktisk nytta av denna, dvs. att det finns arbetsuppgifter för vilka deras examen verkligen är en merit. Även detta framhåller vi i vår reservation. Av statistiskt material kan vi se att studietiden för den som vill doktorera i dag ofta är mycket lång och att bara några procent av doktoranderna varje år avlägger doktorsexamen. För många är det alltså fråga om en mycket lång studietid, och många blir aldrig färdiga. Ett av syftena när man införde den nya doktorsexamen var att nedbringa doktorandernas långa utbildningstider. Man föreställde sig då att doktoranderna i de flesta fall skulle kunna förvärva sin doktorstitel på fyra fem år — erfarenheten visar att detta inte alls stämmer. På basis av den uppfattningen avskaffade man den mellanexamen som funnits tidigare, nämligen licentiatexamen. Vi tycker, mot ljuset av de erfarenheter vi nu har, att det är rimligt att mer allmänt återinföra licentiatexamen. Det finns ju möjlighet för enskilda fakulteter att införa en licentiatexamen, och detta har utnyttjats i växande men dock begränsad omfattning. Enligt vår mening finns det anledning att överväga att införa licentiatexamen som en allmänt förekommande mellanexamen och att därvid också anpassa den till internationell praxis, så att den normalt motsvarar ungefär en masterexamen. Vi har i våra utbildningspolitiska motioner framhållit att det är viktigt att | den svenska högskolan utvecklas i ett intimt samspel med högskolor i andra delar av världen — i Norden, i övriga Europa och på andra håll. Vi har lagt | fram förslag om harmonisering när det gäller examina och ett större utbyte av studerande och av vetenskapsmän. De behandlas dock i andra betänkanden. Vi har på den här punkten inte kunnat stödja det folkpartistiska förslaget, eftersom det innehöll ekonomiska åtaganden som vi inte var beredda att göra. Men principen om en internationalisering av högskoleverksamheten är någonting som vi helhjärtat stöder. Jag vill också passa på att kommentera ett par mera begränsade forskningsområden som vi har tagit upp motionsledes och också i form av reservationer till de nu aktuella betänkandena. 95 Ett forskningsområde gäller kooperationsforskning. Intresset för kooperation växer sig allt starkare. Förutom de stora, etablerade kooperativa organisationerna i vårt land pågår försök med att använda den kooperativa arbetsformen i många nya sammanhang, där man går samman för att lösa gemensamma serviceproblem — t.ex. barnomsorg — och för att starta små företag, osv. Det är viktigt att dessa nya kooperativa idéer och impulser får stöd genom forskningen. Det är därför som vi har föreslagit förstärkta resurser för kooperationsforskning. Vid Linköpings universitet har man lagt upp sitt forskningsarbete på ett litet annorlunda sätt än vid de äldre universiteten. Det är temaforskningen som är Linköpings universitets särprägel. Nu finns det förslag om att utveckla ett nytt temaområde, nämligen tema Barn. Det är ett mycket intressant uppslag, och vi anser att det är angeläget att det kan förverkligas. Det är vi inte ensamma om; även regeringen och utskottsmajoriteten uttalar sig mycket positivt om detta. Skillnaden är — och det kanske jag bör säga till Birger Hagård, som tycker att vår reservation var onödig — att vi också är beredda att anslå ekonomiska resurser redan nu, så att man skall kunna påbörja uppbyggnaden av tema Barn, medan däremot regering och utskottsmajoritet låter förverkligandet av denna temaforskning bli beroende av att man kan hitta resurser inom befintliga ramar. Om Birger Hagård tycker att penningfrågor är meningslösa, är han nog relativt ensam om den inställningen. Jag tror inte att man ser lika legärt på anslagsfrågorna vid Linköpings universitet, som ju inte dagligdags får njuta av Birger Hagårds närvaro. Något som är viktigt när det gäller resursanvändningen är att begränsa anslagsspridningen. Det har berörts också av några andra talare. Det är nu ett mycket stort antal organ som fördelar de statliga forskningsresurserna, och det bidrar naturligtvis till krångel och byråkrati på forskningsområdet. Därför har vi under flera år i motioner efterlyst en förenkling av anslagssystemet, en koncentration till färre anslagsposter och färre anslagsgivare. Vi menar att det normalt bör vara universiteten och forskningsråden som fördelar de statliga forskningsresurserna. Tillsammans med övriga ickesocialistiska partier har vi följt upp den frågan i en reservation. Även här bör jag då vända mig till Birger Hagård, som hävdar att det bara är moderater och folkpartister som står bakom den reservationen. Det är universiteten som har de fasta forskningsresurserna och har ansvaret för forskningsverksamheten inom högskoleområdet. Det innebär naturligtvis inte att det enbart är på de stora universiteten man skall forska, utan det är viktigt att det också bedrivs forskning vid de mindre högskolorna, men det bör då ske i samspel med fakulteterna på universiteten. Den nya lärartjänstordning som vi fattade beslut om för något år sedan innebär också att det nu är mycket lättare än tidigare att kombinera utbildningsverksamhet med forskningsverksamhet på samma högskoletjänst. Men om detta skall kunna förverkligas måste det också finnas pengar för ändamålet. Vi har föreslagit förstärkta resurser för att underlätta för lärare vid de mindre högskolorna att bedriva forskning. Det har vi också följt upp i en reservation. Ja, herr talman, därmed har jag kommenterat de, som vi ser det, principiellt viktigaste frågorna, där det finns skiljaktiga meningar i de berörda betänkandena. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till de reservationer Prot. 1985/86:158 till vilka centern medverkat. 2 juni 1986